Herr talman! Fru Ryding har i en interpellation frågat, om jag har för avsikt att överväga förslag till några ändringar beträffande kvalificeringsdagarna för full semester med anledning av att femdagarsveckan så allmänt blivit genomförd. 1963 års revision av semesterlagstiftningen föranleddes till stor del just av femdagarsveckans genomförande. Mot bakgrunden av de svårigheter som här möter får den nya semesterlagen anses ge en tillfredsställande anpassning av semesterreglerna till de förändrade arbetsförhållandena. Några ändringar är för närvarande inte under övervägande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för det koncisa svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte dela statsrådets uppfattning att det inte är aktuellt med några förändringar av bestämmelserna för semesterkvalificering. I min interpellation har jag framhållit att åtminstone vissa månader på året kan vara besvärliga ur flera synpunkter när det gäller att uppfylla de nuvarande kvalificeringsbestämmelserna för full semester. Se t.ex. på maj månad i år — sönderhackad av helgdagar! De flesta industrier kommer väl under denna månad att arbeta högst 17 dagar. Ja, invänder man, det räcker ju för full semester. Visst gör det det; jag bestrider inte detta. Men om en arbetare av någon anledning behöver ta någon dags eller några dagars ledighet blir marginalen ytterst knapp. Redan vid den revision av semesterlagstiftningen år 1963, som omtalas i interpellationssvaret, pekade vi i en motion på de svårigheter som de fackliga och kommunala förtroendemännen har när det gäller kvalificering för full semester. Fackföreningarnas betydelse för produktionslivet erkänns numera av praktiskt taget alla människor. Att delta i fackligt arbete anses med rätta som en nödvändig och ofrånkomlig del av produktionen. Likaså anses det nödvändigt att folk från produktionen deltar i det kommunala arbetet. Dessa uppdrag slukar i dag alltmer tid — även arbetstid — för de anställdas valda förtroendemän. För just denna kategori, som inte är så liten, finns det enligt min mening inte någon tillfredsställande anpassning av semesterreglerna. Ett annat exempel kan vara de föräldrar, som kanske just under en sådan »kort arbetsdagsmånad» — om jag får uttrycka det så tvingas begära ledighet för en så viktig uppgift som att passa sitt sjuka barn. De förlorar inte bara arbetsförtjänst utan också semesterdagar. Det finns fler exempel att dra fram, men det kan räcka med dessa. Jag håller alltså fortfarande på att en undersökning i någon form rörande ändring av kvalificeringsreglerna är berättigad, inte minst med tanke på att den arbetstidsförkortning vi har och kommer att få av arbetarna används för att få ledighet på håldagar. Om man gillar det förfaringssättet eller inte är en annan fråga — för min egen del anser jag att det kan vara diskutabelt — men man kan inte blunda för vad som faktiskt skett och sker. Jag ber till sist, herr talman, att få beklaga att jag fick besked om att man i dag inte överväger några ändringar i det syfte som jag interpellerat om. Vi liksom alla som berörs av problemet har emellertid full rätt att återkomma till frågan, och enligt min uppfattning kom mer utvecklingen att visa att detta blir erforderligt.
Herr talman! En majdag 1963 hade jag tillfälle att diskutera dessa frågor med fru Ryding i anslutning till den proposition som vi då behandlade här i kammaren. Semesterlagstiftningen berör snart sagt varje svensk medborgare och måste innehålla regler som både lämpar sig för det stora flertalet fall och är klara och tydliga när de skall tillämpas. Den inrymmer många komplicerade detaljproblem, det vill jag understryka. Frågeställningarna är i stor utsträckning på olika sätt invävda i varandra. Genom 1963 års semesterlag togs ett förnyat grepp som bl.a. syftade till en förenkling. En avvägning skedde efter ingående utredningsarbete och noggranna överväganden, det skall vi hålla i minnet. I samband med revisionen hade vi också, som fru Ryding säkert erinrar sig, att ta ställning till en mängd yrkanden från olika håll som tog sikte på bl.a. olika gruppers särskilda situation. Fru Ryding kommer nu tillbaka till dessa frågor. Jag vill därför ge några synpunkter på dem och börjar med den allmänna innebörden av de nuvarande kvalifikationsreglerna. Bortser man från förhållandena för anställda med tidlön beräknad för vecka eller längre tid kan man säga att om en arbetstagare under en kalendermånad inte fyller kvalifikationskraven har detta i regel ingen större betydelse för honom. Semesterlönens storlek är nämligen enligt lagen ställd i relation till arbetsinkomstens storlek och inte till arbetsdagarnas antal. Semesterlönen utgår med ett klumpbelopp oavsett hur lång semestern blir, och det beloppet motsvarar 9 procent av årsinkomsten under kvalifikationsåret. Arbetstagaren kan kompensera sig genom att utverka tjänstledighet som ersättning för uteblivna semesterdagar. Är han anställd hos ett företag som tillämpar semesterstängning torde han i regel utan vidare få samma ledighetsperiod som de andra anställda. För de vanliga fallen kan man alltså säga att utformningen av kvalifikationsregeln inte har någon nämnvärd praktisk betydelse. Sänker man kravet på antalet kvalifikationsdagar för full semester, påverkar detta i och för sig inte semesterlönens storlek. Semesterlagstiftningen innehåller även bestämmelser om s.k. privilegierade frånvaroanledningar. Med uttrycket åsyftas att tid för frånvaro från arbetet av sådan anledning likställs med arbetad tid vid bedömningen av semesterrätten. Den anställde tillgodoräknas också vid uträkningen av semesterlönen inkomst för dessa dagar. De privilegierade frånvaroanledningarna är — förutom semester som inräknas här av tekniska skäl — sjukdom, havandeskap, harnsbörd, viss militärtjänstgöring och civilförsvarstjänstgöring. Som fru Ryding väl vet motionerades det i samband med 1963 års semesterlagsrevision om att de privilegierade frånvaroanledningarna skulle utökas med bl.a. uppdrag av just det slag som fru Ryding nämnde.

De undantag därifrån som gjorts — de privilegierade frånvaroanledningarna — har avseende på tid då arbetstagaren oförskyllt måst avhålla sig från arbete. Frågan om semesterrätt för tid då fackliga och kommunala uppdrag fullgjorts låter sig icke väl förena med de nämnda grundsatserna. — — — Av det sagda följer att utskottet icke biträder motionsyrkandena. I samhanhanget vill utskottet erinra om att de nya kvalifikationsreglerna lämnar visst utrymme för frånvaro av bl.a. de anledningar motionärerna berört utan att arbetstagaren går förlustig semesterrätt.» Herr talman! Jag har förhållandevis utförligt velat uppehålla mig vid denna fråga, eftersom den har ett förflutet och eftersom vi 1963 hade tillfälle att här i riksdagen mycket grundligt pröva den.

Herr talman! Jag har inte framställt min interpellation för att på något sätt angripa semesterlagstiftningen. Statsrådet Aspling torde erinra sig att vi i vår motion 1963 framhöll att det var glädjande att vi skulle få en bättre semesterlagstiftning än den tidigare. Ingenting här i världen är emellertid så bra att det inte kan bli bättre. Det är riktigt att man, såsom statsrådet nämnde, kan få en motsvarande ledighet, men nog vore det trevligare om man också fick samma betalning för denna ledighet. Det gäller särskilt dem som inte berörs av bestämmelsen om 9 procent av årsinkomsten som semesterersättning. Även jag känner till vad andra lagutskottet skrev i denna fråga. Det har dock under den senaste tiden inträffat allt fler fall, som jag väl känner till, där fackliga förtroendemän varit tvingade att begära ledigt och därvid gått miste om semesterlön för en eller kanske två dagar. Antalet dagar varierar med hänsyn till om vederbörande under en månad arbetat åtta dagar eller femton dagar eller kanske under två månader arbetat mindre än femton dagar. Jag skulle önska att statsrådet ville följa denna fråga, eftersom den tolkning som kan utläsas ur andra lagutskottets utlåtande inte är särskilt väl känd. Jag tror inte ens att det varit meningen att semestern skall utgå enbart för den tid vederbörande arbetat för arbetsgivaren i de fall, där en facklig förtroendeman inte arbetat direkt för arbetsgivaren utan för sina arbetskamrater men kanske många gånger till arbetsgivarens fromma.

Då de förberedande överläggningarna för upprättande av gemensamma listor för val av ombud och suppleanter i Europarådets rådgivande församling icke hunnit slutföras får jag föreslå att valet uppskjutes till ett senare sammanträde.

Herr talman! Denna fråga är inte ny för året. Den har behandlats här i riksdagen vid flera tillfällen. Därför skulle jag ha kunnat inskränka mig till att kort och gott yrka bifall till den vid jordbrukets förevarande utlåtande nr 4 fogade reservationen, men eftersom denna kammare nu har en helt annan sammansättning än föregående år kan det vara lämpligt att något beröra målsättningen för det jägarförbund som detta anslag gäller. Vidare har det skett den förändringen att Jägarnas riksförbund och Landsbygdens jägare från och med den 1 januari i år har sammanslagits till ett förbund. Först vill jag påpeka att jordbruksutskottets utlåtande i denna fråga år från år har blivit allt magrare till sitt innehåll, och utskottet har fått allt svårare att finna motiv för avslag på de väckta motionerna. Detta sammanhänger kanske med att man i utskottet inte är intresserad av jaktfrågor. Det intrycket har jag nämligen fått nu, när jag för första gången fått sitta med i utskottet när denna fråga behandlats. Man skall faktiskt inte nonchalera jaktfrågorna. Det har tidigare i diskussionerna framhållits att man, om man beviljar anslag till Jägarnas riksförbund, också måste ge det till Landsbygdens jägare. Detta argument kan inte längre åberopas. Det finns i och med sammanslagningen av Jägarnas riksförbund och Landsbygdens jägare endast två jägarorganisationer att räkna med. Jag vill omnämna att det anslag motionärerna begär inte är någon extra utgift som belastar årets statsverksproposition. Vad vi begär är en omfördelning av jaktvårdsfondens medel. Jaktvårdsavgift inbetalas av alla jägare i landet oavsett vilken jägarorganisation de tillhör, och de bidrar därigenom till jaktvårdsfonden. Av de cirka 5 miljoner kronor som inflyter får Svenska jägareförbundet cirka 80 procent och det andra förbundet blir utan. Utskottet anför att Svenska jägareförbundet och dess lokalavdelningar enligt beslut av 1938 och 1951 års riksdagar utövar ledningen av jaktvårdsarbetet i landet och på grund därav åtnjuter årliga bidrag ur jaktvårdsfonden till sin löpande verksamhet. Utskottet framhåller vidare »att kostnaderna för administrationen av jaktvården skulle öka om i motionerna föreslagen ordning infördes». Vidare skulle administrativ oklarhet uppstå på detta område. Då vi nu trots allt har två jägarförbund i vårt land med både jaktoch viltvård på sitt program, borde båda förbunden komma i åtnjutande av det anslag ur jaktvårdsfonden som förbundens medlemmar bidrar till. Man borde inte motivera ett avstyrkande med ett 30 år gammalt beslut. Detta är som jag ser det ett demokratiskt rättvisekrav och har inget som helst samband med det uppdrag som Svenska jägareförbundet fått. När Svenska jägareförbundet fick det nämnda uppdraget fanns endast denna jägarorganisation i vårt land. Att kostnaderna för administrationen av jaktvården skulle öka och administrativ oklarhet uppstå tror jag inte på. Det är väl bara uppkonstruerade förevändningar. Det förbund som enligt motionärernas mening borde erhålla anslag, d.v.s. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, har arbetat och kommer även i fortsättningen att arbeta till övervägande del genom frivilliga insatser, och det anslag som förbundet nu begär kommer inte att på långt när räcka till för dess verksamhet. Många frågar sig kanske varför vi har två jägarförbund i vårt land. Jag skall helt kort belysa denna fråga. Svenska jägareförbundet och Jägarnas. riksförbund-Landsbygdens jägare vänder sig till vitt skilda jägarkategorier. Svenska jägareförbundet företräder i stor utsträckning de stora markägarnas intressen medan Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare företräder de små markägarnas och de marklösas intressen. Jag vill påstå, att genom ätt de två organisationerna vänder sig till olika medborgargrupper får jaktoch viltvården en vidare spridning än den skulle ha fått med en enda jägarorganisation. Jägarnas riksförbund bildades 1938. Orsaken var att många tusen jägare inte kunde godta de stadgar som Svenska jägareförbundet då lade fram och som gynnade de stora markägarna, godsägare, skogsbolag m.fl. De jägarorganisationer som nu gått samman vill verka för rationell och ändamålsenlig jaktoch viltvård samt sprida kännedom om lagar och förordningar på det jaktliga området men också verka för en ändamålsenlig jaktlagstiftning, så att jakten utvecklas på ett för alla parter framgångsrikt och samhällsnyttigt sätt. Det är heller inte unikt med två jaktliga intresseorganisationer. I Finland förekommer samma sak, men där är båda organisationerna sanktionerade av statsmakterna och samarbetar genom en centralorganisation. Båda åtnjuter också ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Samma system borde kunna tillämpas i ett land som Sverige, där en arbetarregering fungerat i över 30 år. Jägarnas riksförbund har under det år som gått tillsammans med Svenska jägareförbundet haft många sammanträden där jaktvårdsfrågorna diskuterats. Dessa sammanträden kommer att fortsätta, nu med Svenska jägareförbundet och det nyligen bildade förbundet som deltagare. Senast i lördags hölls, enligt vad jag vet, ett sammanträde. Vi motionärer har framhållit att riksdagen torde ha intresse av att medverka till att samarbete kan upprättas mellan de båda jägarorganisationerna. Ett steg i den riktningen vore att riksdagen beslutade bifalla reservationen — det skulle bidra till ett ännu bättre samarbete mellan jägarförbunden. Det finns de som frågat mig varför jag engagerat mig så starkt för jaktfrågorna och framför allt för det förbund jag tillhör. På detta vill jag här i kammaren ge följande svar. Först och främst anser jag att jakten skall utformas efter demokratiska regler och att en viss grupp människor inte skall privilegieras. Jag har alltid varit intresserad av jaktoch viltvård, vilket delvis sammanhänger med mitt yrke. Jag har tillika arbetat för och kommer även i fortsättningen att arbeta för att jakten skall få bedrivas av alla intresserade jägare som känner ansvar för en god jaktoch viltvård, oavsett om de har jaktmarker eller ej. Det skall — som jag sagt tidigare — inte vara plånbokens tjocklek som skall bestämma detta. Vi lever ännu så länge i ett demokratiskt land, och därför bör demokratiska principer gälla. Båda förbunden bör ha möjlighet att erhålla anslag ur jaktvårdsfonden. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den reservation som fogats vid jordbruksutskottets utlåtande nr 4,

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar har riksdagen flera gånger haft att ta ställning till. 1938 och 1951 års riksdagar beslöt att Svenska jägareförbundet och dess lokalavdelningar skulle svara för ledningen av jaktvårdsarbetet i landet. Den samhälleliga kontrollen skulle utövas genom att Kungl. Maj:t hade att utse ordförande i Svenska jägareförbundet samt ytterligare en ledamot av överstyrelsen jämte en revisor. Man kan säga att samhället när det gäller jaktoch viltvården arbetar centralt genom Svenska jägareförbundet, regionalt genom de 25 länsjaktvårdsföreningarna och lokalt genom jaktvårdsklubbar anslutna till Svenska jägareförbundet. Jordbruksutskottet har vid behandlingen av liknande motioner framhållit att en splittring av jaktvårdsarbetet skulle komma att medföra ökade administrationskostnader och dessutom skapa administrativ oklarhet på detta område. Utskottet har i det sammanhanget framhållit att det skulle vara till gagn för jaktvården om samverkan kunde komma till stånd mellan jaktvårdsorganisationerna. Något nytt har inte tillförts frågan sedan riksdagen på jordbruksutskottets förslag såväl 1966 som 1967 och 1968 beslöt lämna liknande framställningar om anslag ur jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund utan bifall. Om något under denna tid har inträffat skulle detta i så fall, som herr Wikner nyss nämnde, vara att Landsbygdens jägare anslutit sig till Jägarnas riksförbund. Dock synes detta ha skett uian att det i någon större utsträckning påverkat medlemsantalet inom Jägarnas riksförbund. Denna fråga är inte, som motionärerna tycks vilja göra gällande, av politisk art, utan den är mera en praktisk lämplighetsoch effektivitetsfråga. Utskottet har sett frågan på detta sätt och instämt med motionärerna i att det icke är tillfredsställande med två rivaliserande jaktorganisationer i vårt land. Herr talman! Då som sagt ingenting nytt har framkommit som kunnat få utskottet att ändra uppfattning i denna fråga — jag förmodar att inte heller riksdagen kommer att göra det — ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess utlåtande nr 4.
Herr talman! Vad jag efterlyser är framför allt demokratiska principer och rättsregler. Om båda förbunden har bidragit till jaktvårdsfonden, bör båda ha möjlighet att få anslag ur denna fond. Detta är väl ändå ett rättvisekrav, men inte ett ord nämndes därom av utskottets ärade talesman. Sedan kommer man med samma slitna motivering som tidigare: om man år 1938 beslutat att endast ett förbund skall sköta om jaktoch viltvården, skall heller ingenting annat ske. Om man skulle bygga upp Sverige med hjälp av trettio år gamla beslut, var skulle vi då hamna? Detta sade jag en gång till herr Trana i denna kammare. Det är väl på tiden att vi ändrar på ett sådant förfaringssätt. Sedan skulle jag vilja att utskottets talesman för mig klarlägger uttrycket: » Utskottets förslag har motiverats med att kostnaderna för administrationen av jaktvården skulle öka — — —.» Kanske kan man förstå tankegången i detta, men jag kan försäkra att det inte kommer att bli några ökade kostnader. Sedan säger utskottet att adminstrativ oklarhet skulle uppstå. Jag tycker att man har rätt att fordra en förklaring på detta. Utskottets talesman har också sagt att medlemsantalet inte ökat sedan de båda förbunden slogs ihop. Varifrån tar utskottets talesman dessa siffror? Inte annat än jag vet har vi ökat och kommer att öka. Det förefaller mig att vara ett lösligt uttalande av utskottets talesman. Enligt min mening måste vi försöka komma till rätta med dessa svårigheter. Det är väl ingen som menar att vi skall hålla på att strida mot varandra; båda jägarförbunden har ju jaktoch viltvård på sitt program. Om man skall komma så långt att man kan slå ihop dessa förbund, måste dock även det lilla förbundet ha rätt att medverka vid upprättandet av stadgar m.m. Det är inte bara att skicka en inbjudan som till en jaktkonferens eller en festlig fö reställning, utan båda förbunden måste få sätta sig ned och diskutera dessa saker. Det är den främsta förutsättningen, och det är väl detta vi håller på med nu. Hur långt vi kan komma kan jag inte uttala mig om, ty — som jag nämnde tidigare — vi vänder oss ju till två olika intressegrupper. Det är där knuten ligger.
Herr talman! Herr Wikners senaste ord — att de två organisationerna vänder sig till två helt olika intressegrupper — är kanske en sanning med viss modifikation. Den omständigheten att de större jordägarna och bolagen råkar tillhöra Svenska jägareförbundet får väl knappast åberopas som skäl för att de båda organisationerna skulle vända sig till två helt skilda kategorier bland jägarna. Om man ser litet närmare på denna fråga, finner man väl att den inte så mycket rör sig om rivalitet mellan två organisationer. Det är inte fråga om att stämpla den ena eller den andra organisationen som mer eller mindre bra. Jag har den största respekt för den organisation, för vilken herr Wikner här gör sig till talesman. Vad det gäller är att undvika att plottra sönder ett bidrag — även om jag kan förstå herr Wikner, om han nu förmodligen invänder att 150 000 kronor i denna stora budget knappast innebär att man plottrar sönder det he Ja. Hur splittringen i två organisationer har uppkommit framgick av vad herr Wikner sade: en del jägare var missbelåtna med de nya stadgarna och bildade därför en särskild organisation. Långtifrån alla är belåtna med stadgarna ännu i dag, och det pågår en livlig diskussion inom Svenska jägareförbundet såväl när det gäller stadgarna som när det gäller sättet för jaktens utövande. Det vore mycket olyckligt om den sida, som ligger under i debatten, när det inte går att komma överens bildade en ny organisation. Jag vill inte kalla det en utbrytarorganisation, ty, som herr Wikner sade, det som ligger 30 år tillbaka i tiden skall vi inte diskutera i dag, men om man godkänner att företrädare för dem, som inte kan finna sig i ett beslut, bildar en ny organisation och får bidrag av statsmedel för denna, riskerar man på lång sikt att plottra sönder resurserna. Demokratin, som herr Wikner talade om, är det absolut inget fel på i Svenska jägareförbundet — i varje fall inte mera än på demokratin i hela vårt samhälle. Vi har en representativ demokrati; det är några som fattar beslutet på allas våra vägnar, och vi får finna oss i detta beslut. Vi kan opponera oss mot det, men vi får rätta oss efter det. I Svenska jägareförbundet är de större markägarna i minoritet; jag hänvisar till den utredning som gjordes beträffande Jägareförbundets medlemsantal förra året, varvid man delade upp medlemmarna i olika kategorier. Denna undersökning vederlade också herr Wikners påstående att de båda förbunden skulle rikta sig till helt olika kategorier. även de marklösa jägarna är mycket väl företrädda i Svenska jägareförbundet. När herr Wikner talade om de två organisationerna i Finland gjorde han en riktig historieskrivning. Han glömde bara en liten detalj, nämligen att samarbetsorganisationen är helt statsdirigerad, att jakten sålunda också är helt statsdirigerad och att de enskilda jägarna praktiskt taget ingenting har att säga till om. Det är inte dit vi vill komma i Sverige. Vi vill sköta verksamheten utan ingrepp av staten, och det gör vi nu. För att tillgodose de jaktmarklösa jägarnas intressen arbetar för närvarande en jaktmarksutredning. Om herr Wikner tar kontakt med någon av ledamöterna i denna utredning kan han få veta hur långt den har hunnit i sitt arbete. Herr talman! Jag har med detta in lägg bara velat klarlägga att det inte råder någon skillnad mellan de olika organisationerna i fråga om jaktvårdens mål; däremot föreligger en viss risk för att vi kan plottra bort våra resurser.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

Herr talman! Låt mig börja med att citera något av vad motionärerna skriver i sin motion: »Motionärerna vill instämma med utskottet i att det icke är tillfredsställande med två rivaliserande jaktorganisationer i vårt land — — —.» Men sedan skriver de att det är olika kategorier människor som tillhör de båda jaktorganisationerna. Jag tror att det finns medlemmar i Svenska jägareförbundet som har betydligt mer proletär prägel än vad herr Wikner och hans medmo:«- tionärer har. Jag känner nämligen en del fabriksarbetare som tillhör Svenska jägareförbundet. Den uppspaltning som herr Wikner försökte göra tror jag därför är felaktig. Herr Wikner sade att det nu finns bara två förbund, och därför skulle man kunna ge bidrag åt bägge. Det är sant att det för närvarande bara finns två förbund. Men vem kan säga att det inte en gång kommer att bli tre eller fyra förbund, om man börjar dela ut pengar på detta sätt? Den situationen kan uppstå att medlemmar både i Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund vill bryta sig ut. Det finns också jägare som ännu inte är organiserade. Förutsättningar finns alltså för att ytterligare förbund kan bildas som sedan begär att få medel ur jaktvårdsfonden. Jag skall inte närmare beröra förhål landena i Finland; jag ifrågasätter bara om den uppgift är riktig som herr Wikner lämnade om att båda de organisationer som har funnits på jaktvårdens område och som fortfarande finns kvar får bidrag sedan en centralorganisation har bildats. Denna får statsbidrag för sin verksamhet, och alla som vill utöva jakt måste tillhöra den. Däremot är det kanske riktigare att göra jämförelser med Norge. Där fanns tidigare Norges jaktoch fiskeförbund och Norges arbetares jaktoch fiskeförbund — för att något försvenska namnen. Dessa förbund har nu gått ihop och bildat Norges jaktoch fiskeförbund. Detta visar att man i Norge har kommit underfund med det olämpliga i att ha två jaktförbund. Herr Wikner vill inte vara med om att jakten privilegieras och förbehålles ett visst antal personer. Vidare framhöll herr Wikner, att Jägarnas riksförbund rekryteras bland de marklösa och de små i samhället. Det är emellertid så att inte mindre än 42 000 personer, som tillhör Svenska jägareförbundet, jagar på marker som de inte själva äger. Herr Wikners uppgifter är därför kanske inte helt korrekta. Ja, herr talman, jag har inte mer att tillägga.
Herr talman! Herr Wachtmeister nämnde att detta tal att vi vänder oss till olika kategorier vore en sanning med viss modifikation. Jag fick alltså ett litet erkännande av att det förhåller sig så, och det är bra att vi har fått det bekräftat från denna talarstol. Den rivalitet vi anser finnas mellan jägarorganisationerna har vi i motionen betecknat som olycklig, men den beror på att de har så att säga olika jägarintressen att tillvarataga. Procentuellt av respektive medlemmars antal tror jag att Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare har många flera marklösa jägare och små markägare än vad Svenska jägareförbundet har. När jag talar om demokrati menar jag att alla skall ha möjlighet att jaga. Jag kan nämna att det efter påtryckning från Jägarnas riksförbund i denna kammare har tillsatts en utredning beträffande möjligheterna för de marklösa och dem som har små marker att få jaga. Det är en sådan demokrati jag efterlyser. Sedan börjar herr Johanson i Västervik sväva ut igen, när han säger att ingenting hindrar att man kan få tre eller fyra jägarorganisationer. Det är väl i alla fall att flaxa litet för högt. När det sedan 1938 har bildats endast två jägarorganisationer, kan man väl inte räkna med att det nu skall kunna tillkomma flera jägarorganisationer. Det är så mycket mindre troligt efter de sammanträden som vi nu har ordnat tillsammans med Svenska jägareförbundet. Nej, herr Johanson, om vi håller oss på marken tror jag det går bättre att nå ett resultat.

Herr talman! Jag tillhör inte något jägarförbund, är inte jägare och har inte heller något större intresse av att döda djur i skogen, men jag har ändå sysslat med jaktens utformning och tilllämpning av vissa regler för densamma i vårt land. Därför vill jag ta till orda en sådan här dag. Herr Wachtmeister har nu kommit tillbaka till riksdagen, och vi brukar sedan gammalt säga vänliga ord om jakt till varandra. Det är självklart att han inte har några problem vare sig i fråga om att äga jord eller att ha jaktmöjligheter. Han har ursprungligen och av förfäder fått en grund för en rättighet som inte många i Sverige har. Detta kan vi inte komma ifrån.

Vi har haft partier som har haft en representant här i riksdagen, och vi har respekterat det. Och det är som bekant inte bara ett parti som är representerat i riksdagen utan fyra—fem. Motiveringen att man inte vill plottra sönder bidraget kan näppeligen vara relevantare när det gäller bidrag till jaktorganisationer än när det gäller bidrag till partier. När man är ute och reser och talar, icke med större jordägare men med bönder, mindre jordägare och folk som inte har egen mark så finner man att det råder ett starkt missnöje med nuvarande ordning. Dessa människor uppfattar — med rätta eller inte; det kan jag inte bedöma — jägarnas organisation som ett slags klassorganisation. Det parti jag tillhör har i det län jag representerar genom landstinget visserligen haft en ledamot i Svenska jägareförbundet, men nu är han också borta. Jag finner detta märkligt. är det demokrati? är man så rädd för att en enda arbetare skall kunna utöva något inflytande i ett så stort förbund? Om man menar någonting med talet om demokrati, om man anser att även en liten opinion har rätt att försöka vinna terräng, är det väl underligt om man inte skulle kunna åstadkomma en vettig uppdelning av detta anslag och ge åt dem som litet har och ta något från dem som mycket har. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tror att det är lämpligt att flytta ned denna debatt till det plan där den egentligen hör hemma. Jag skall inte ge mig in på att avgöra om reservationen är mer demokratisk än utskottsmajoritetens utlåtande. Jag tänkte i stället framhålla några fakta. Vi har i det här landet två jaktvårdsorganisationer. Båda — såväl den som herr Wikner företräder som den andra — tar ut medlemsavgifter. Den ena organisationen har av statsmakterna ålagts att svara för de jaktvårdskonsulenter som finns. För övrig jaktvårdande verksamhet har Svenska jägareförbundet att inkomma med framställningar till naturvårdsverket om bidrag till den verksamhet man har för avsikt att bedriva. Naturvårdsverket meddelar Kungl. Maj:t sitt ställningstagande, och Kungl. Maj:t beviljar sedan pengarna till organisationen. Detta kan följaktligen, herr Wikner, innebära att herr Wikners organisation, då båda dessa organisationer finns företrädda inom samma län — vilket jag tror kan inträffa — får del av den jaktvårdande verksamhet som bedrivs med medel ur den statliga fonden. Med all respekt för herr Lundbergs resonemang vill jag ändå säga att jag inte tror att man löser demokratiseringsproblemen genom att ansluta sig till reservationen. Det är emellertid riktigt — det har väl herr Wikner också antytt — att det förekommer överläggningar mellan dessa organisationer. Jag delar herr Wikners uppfattning att den ena organisationen inte skall kräva fullständig underkastelse av den andra, och jag förutsätter att det skall gå att få till stånd en uppgörelse. Jag skulle bättre förstå herr Wikner, om han framställde ett konkret förslag om ett visst belopp exempelvis till en älgskyttebana. Sådana anslag har herr Wikners förbund också fått, om jag inte minns alldeles fel. Att bara utan närmare motivering begära 130000 eller 150 000 kronor är däremot inte tillfredsställande. Herr talman! Jag har velat säga detta, eftersom jag tror att man gör sig skyldig till ett fel om man påstår att man är mer demokratisk än exempelvis Erik Johanson i Västervik. Det förhåller sig ingalunda så, och jag tror att debatten skulle bli mer värdefull om man höll sig till sakfrågan. Jag har vid ett tillfälle sagt, att det är möjligt att hela detta anslagsgivande behöver bli föremål för en översyn och att kanske naturvårdsverket borde sköta dessa uppgifter — jag har ingen bestämd uppfattning på den punkten.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
Herr talman! Herr Wikner talar fortfarande om att vi vänder oss till olika kategorier. Om man accepterar det resonemanget — men jag gör det inte, men om vi tar det som en arbetshypotes — accepterar man också att vi splittar jägarna genom denna kategoriklyvning, och det anser jag vara fel. Jag håller med herr Wikner när han understryker, att alla bör ha möjlighet att jaga. Jaktmarksutredningen följs av våra innerligaste välgångsönskningar från Jägareförbundet, precis som jag förmodar att den följs av herr Wikners. Alla jägare har samma mål, och därför tycker jag det är fel att dela in dem i kategorier och tala om att vi vänder oss till olika grupper. I början av sitt anförande sade herr Wikner, att han var relativt mångordig, eftersom en hel del hade förändrats — bl.a. hade kammaren fått en ny sammansättning. Jag erkänner att en hel del har förändrats under de fyra år då jag varit förvisad från makten och härligheten, men vad som inte har förändrats är herr Lundberg. Min trätobroder avskyr fortfarande hjärtligt och innerligt stora markägare och i synnerhet fideikommissarier. Jag känner mig riktigt hemma, bror Lundberg, även om också jag finner att det är många nya ansikten i kammaren. Förändringens vind har emellertid svept även över Upplands slätten — herr Lundberg var så kortfattad i sitt inlägg, och det förvånade mig. Men låt mig lämna detta och komma in på den fråga som debatten faktiskt gäller: jaktmarker och markägare! Jag kan försäkra herr Lundberg att mina grannar har varit ytterligt bekymrade över att jag upplåter jaktmark i utkanten av mina marker, eftersom grannarnas marker därigenom blir sämre. På det stora komplex som jag har glädjen att få förvalta försöker jag utöva jaktvård så gott det går, och jaktens värde liksom jaktarrendena i områdena runt omkring detta reservat har stigit, eftersom vilttrycket hela tiden riktar sig utåt, till fördel för alla som har marker runt omkring. Här kommer vi emellertid in på saker som vi kanske bör låta vara utanför denna debatt. Frågorna om jaktmarkens disposition bör vi överlåta åt jaktmarksutredningen. Herr Lundberg sade — jag skall ge mig på herr Lundberg ännu en gång — att det inte är fråga om att splittra sönder ett bidrag. Alla fem partierna i det här huset får var sitt bidrag, sade han. Det är alldeles riktigt. Men skillnaden mellan Jägarnas riksförbund och Svenska jägareförbundet å ena sidan och partierna i detta hus å andra sidan är tyvärr att partierna inte arbetar med samma mål för ögonen. Däremot arbetar jägarorganisationerna mot samma mål, och därför tycker jag att jordbruksutskottets inställning är helt riktig — man är med andra ord betänksam mot att plottra sönder bidraget.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten nämnvärt, men jag vill framhålla att utskottets talesman inte kunde klarlägga vad som menas med admini strativ oklarhet. Det är ett klarläggande på den punkten jag vill ha. Sedan försökte herr Persson i Skänninge i sitt inlägg flytta ned debatten. Jag tyckte att han bara lyckades sänka talarstolen. Han kom inte med något nytt. Han sade att vi har två jägarorganisationer och att den ena av dessa har fått sanktion att sköta jaktoch viltvården. Det visste vi tidigare. Jag kan tillägga att också det jägarförbund som jag tillhör har samma uppgift, men herr Persson aktade sig nog för att tala om den saken. Han sade vidare att man kan vända sig till naturvårdsverket i den här frågan. Men vi har vänt oss till riksdagen, inte för att få ett beslut om pengarna utan för att få ett uttalande av riksdagen, att vi i vårt förbund skulle få ett anslag. Beträffande frågan om skyttebanor har Svenska jägareförbundet med sina fondmedel mycket större möjligheter att bygga sådana skyttebanor än vårt förbund har. Vi har många gånger stött på patrull då vi har sökt sådana här anslag. Det tycker jag också hör till bilden. Jag tycker att vi skall lösa de här frågorna i samförstånd och ha en saklig debatt om dem. Det bästa är då enligt min mening att ge Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare ett anslag. Man kunde åtminstone ha visat så mycket tillmötesgående att man hade prutat en del på anslaget. Men man har kort och gott sagt: Vi skall inte ge någonting till detta förbund. Utskottet tror måhända att förbundet konkurrerar med Svenska jägareförbundet. Men där råder ingen konkurrens. Vi har samma mål — jaktoch viltvård — på vårt program.

Herr talman! Till herr Wachtmeister vill jag säga att orsaken till att jag nu inte talat så mycket är att jag tidigare försökt få honom på bättre tankar. Jag tycker faktiskt också att jag kan spåra en sådan förbättring när han säger sig anse att alla skall ha möjligheter att jaga. Jag fattar detta yttrande så att herr Wachtmeister känner sig beredd att så att säga lämna jaktmarken exempelvis åt naturvårdsverket för tillsyn. Om nu herr Wachtmeister överskrider sina gränser — på samma sätt som djuren gör ute i markerna — och närmar sig min uppfattning om att jaktmarkerna bör vara en samhällets och allmänhetens egendom, så hälsar jag honom välkommen på den vägen. Det är ju i det här fallet inte fråga om någon konkurrenssituation. Orsaken till att det finns två förbund — Jägarnas riksförbund och Landsbygdens jägare — är ju att man i det större förbundet inte får sina önskemål beaktade. Samtidigt vill man ju också komplettera Jägareförbundets — det stora grannförbundet arbete genom att i frivillighetens namn göra en insats. Tror herrarna att en vanlig arbetare kan konkurrera med en grosshandlare i Stockholm? Det är alldeles uteslutet. Det kan inträffa att en vanlig bonde icke har möjlighet att jaga på egen mark. Är det rim och reson att det skall vara på det sättet? Jag tror att jag ur demokratisk synvinkel har all anledning att säga: Denna mindre organisation företräder intressen som ligger mig mycket närmare än det förbund herr Wachtmeister ännu tillhör. Jag hoppas att han går över från det förbundet och därmed visar ett demokratiskt sinnelag. Herr Wachtmeister kan vara generös, därför att han av en ödets nyck tillhör en släktgren, om vilken jag har läst ganska mycket under senare tiden och som har haft möjlighet att lägga under sig mycket stora marker och mycket sköna marker. Jag är mycket glad över att herr Wachtmeister tänker på sina grannar — kanske inte så mycket på dem som har jord utan på dem som saknar möjligheter till jakt. Det har jag stor respekt för, och jag hoppas att herr Wachtmeister skall fortsätta med det.
Herr talman! Herr Wikner började sitt anförande med att säga, att han under så pass många år tidigare haft tillfälle att yttra sig i denna fråga från kammarens talarstol, att han inte har något nytt att säga, men på grund av att kammaren har en annan sammansättning än tidigare, har han ändå tagit till orda. Jag får väl försvara mig med att jag också varit uppe i denna talarstol vid skilda tillfällen under så pass många år, att jag inte heller kunde tillföra debatten i denna fråga något nytt, utan jag får liksom herr Wikner framhålla, att sammansättningen i kammaren ju är en helt annan än tidigare. Vad jag ville säga, herr Wikner, var att herr Wikner inte skall tro, att man kan genomföra hela den stora demokratiseringsprocess som herr Wachtmeister och herr Lundberg tror sig vara på väg att genomföra. Det gör man inte på det sättet. Med anledning av att herr Wikner vänder sig mot att en viss organisation får så mycket i anslag vill jag framhålla, att den organisationen har blivit ålagd av Kungl. Maj:t att genomföra denna verksamhet. Jag har sagt till herr Wikner vid tidigare tillfällen: Vi skall försöka ändra den saken. Låt naturvårdsverket sköta om denna sak! Då kopplar vi bort jägarföreningarna i detta sammanhang.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in på herr Lundbergs markfilosofiska resonemang. Jag skall försöka komma över ett exemplar av den doktorsavhandling om Johannishusfideikommissets tillkomst, som häromåret lovordades av herr Per Edvin Sköld här i kammaren. Den är tyvärr mycket svåråtkomlig. Men där kan herr Lundberg få se att det går att komma över mark även på hederligt sätt, även om herr Lundberg kanske inte tror det. Jag tänkte också säga till herr Lundberg, att jag inte skall lägga mig i de stockholmska grosshandlarnas nöjesliv. Jag vill bara tala om för honom att av dem som arrenderar marker av mig det bara är en som icke tillhör kategorin arbetare. Alla övriga tillhör den kategorin.

Herr talman! Herr Persson säger att Svenska jägareförbundet är ålagt av Kungl. Maj:t att sköta jakten. Jag trodde inte att Kungl. Maj:t hade en sådan makt. Alla medborgare har väl en viss både skyldighet och rättighet. Anledningen till att jag vill säga ytterligare några ord var emellertid herr Wachtmeisters tal om Per Edvin Skölds bok. Jag skulle vilja rekommendera herr Wachtmeister att läsa riksdagens handlingar från 1670-talet. Jag skulle också vilja rekommendera honom att läsa Riksdags-Tidningar från 1765. De finns här i biblioteket. Vidare skulle jag vilja rekommendera honom att läsa riksdagens särskilda utskotts utlåtande från 1823. I det utskottet fanns det också en friherre — han var för övrigt ordförande i utskottet och hette Sparre. Man kan också läsa vad Hammarskjöld skrev i början av detta sekel. Härav kan herr Wachtmeister säkert se hur fördelningen av rättigheterna, både i fråga om mark och annat, ägt rum. Jag förstår mer än väl att ångern måste göra sig gällande och jag är mycket tacksam för att herr Wachtmeister är hygg lig mot sina arbetare. Det är mycket bra och jag hoppas han fortsätter på den inslagna vägen.
Herr talman! Herr Lundberg tänker bara på nöjen. Han rekommenderar mig att läsa riksdagsprotokoll från 1670 — som om man inte hade nog med snabbprotokollen från i år. Det räcker ju fullkomligt. Jag vill bara rätta herr Lundberg på en punkt — det var inte Per Edvin Sköld som skrev boken utan numera universitetslektor Torbrand vid Stockholms universitet, men det var Sköld som omnämnde saken. Om herr Lundberg hade läst riksdagsprotokollen från gångna tider litet noggrannare hade han upptäckt att där i hög grad figurerar en person vid namn Hans Wachtmeister — det var nämligen han som drev på reduktionen.

Herr talman! Låt mig bara säga några ord till herr Wikner. Tidigare citerade jag ur motionen där herr Wikner och de övriga motionärerna vänder sig mot att det finns två jaktorganisationer. Inte mot förekomsten av tre eller fyra. Herr Wikner framhöll mycket klart och tydligt, att jag hade alldeles fel om jag trodde att det skulle kunna bli flera jaktorganisationer här i landet ifall Jägarnas riksförbund beviljades statsanslag eller anslag ur jaktfonden. Herr Wikner sade vidare att det efter 1938 inte bildats en enda jaktorganisation i Sverige. Men det är dock litet skillnad, herr Wikner, ty om man börjar lämna anslag kan ju detta innebära en stimulans för vissa grupper som inte trivs med vare sig medlemskapet i Jägarnas riksförbund eller Svenska jägareförbundet att bilda ytterligare ett jaktförbund. Sedan sade herr Wikner att jag höll på att flaxa iväg. Det är väl herr Wik ners jaktinstinkt som tar sig uttryck på detta sätt, ty han är förstås van att skjuta på flygande mål. Man får väl vara tacksam så länge han inte kan jämföras med den jägare som under älgjakten började peppra på en traktor i tron att det rörde sig om en jägare. Herr talman! Jag har inget mer att tillägga utan ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag nämnde inte herr Wachtmeisters släkt men jag kan försäkra herr Wachtmeister att jag följt den från början och framåt. Jag vill dock visa hänsyn i synnerhet som denna släkt vid vissa tillfällen — exempelvis under, om jag inte tar alldeles fel, Karl XI:s reduktion — uppträdde relativt hyggligt. Då hade emellertid herremännen åstadkommit en ohållbar situation. De var själva tvungna att medge att de hade tagit så mycket mark att en viss del måste återlämnas. Eftersom det då var hårdare tider för herremännen än nu tog man t.o.m. en viss procent. Jag har mycket god kännedom om släkten Wachtmeister eftersom det finns personer tillhörande den släkten i den bygd jag växte upp i. Första minnet av släkten Wachtmeister gällde en mycket skicklig ryttare, men det är ju en sak för sig. Vad nöjet att läsa historia angår tycker jag att det är ett nöje som herr Wachtmeister verkligen skulle unna sig. Det är för övrigt inte bara ett nöje utan också mycket värdefullt för att få kännedom om utvecklingen här i Sverige, en sak som är mycket bra att känna till. Anledningen till att jag här inte gått in på några längre utläggningar om jakten är att jag anser att vi nu bör vara redo att bifalla den begäran om höjda anslag som framförts i reservationen.
Herr talman! Jag vill bara göra en rättelse till protokollet. När jag tidigare talade om den jägare som började peppra på en traktor i tron att det var en jägare, avsåg jag givetvis att säga att han trodde det var en älg. Men annars inträffar det ju vid älgjakter att man skjuter både jaktkåmrater och drevkarlar — och kor och hästar brukar också stryka med. Jag hoppas dock att herr Wikner inte hör till den kategorin av jägare.
Herr talman! Jag ber att få antecknat till protokollet att jag aldrig har påstått att det inte har bildats någon jägarorganisation efter 1938. Jag vet att Jägarnas riksförbund har tillkommit — och jag tror också att Landsbygdens jägare har bildats senare. Slutligen tycker jag att herr Johanson i Västervik nu har krånglat till det riktigt för sig. Därför tycker jag att han skall bilda ett fågelförbund; då får han ju hålla till uppe i luften.

Herr talman! Även denna fråga har med jakt att göra. I den motion som ligger till grund för förevarande utlåtande behandlas frågan om ersättning till de markägare som får vidkännas skador på sina grödor förorsakade av älgar. Utskottet anför att några omständigheter som talar för att riksdagen skulle ändra sin ståndpunkt i denna fråga enligt utskottets mening inte påvisats i förevarande motioner, varför utskottet avstyrker desamma. Ärade ledamöter av jordbruksutskottet! Vi har i motionerna redovisat en del uppgifter beträffande älgskadefonden, bl.a. den behållning som fanns i denna i februari 1968. Sedan 10 procent avsatts till älgskaderegleringsfonden vi sade inget län underskott i redovisningen till älgskadefonden. Totalt uppgick älgskadefonden till 3 435015 kronor. Enligt preliminära uppgifter visade inte heller under 1968 något län underskott i fonderna. Man hade också då avsatt 10 procent till älgskaderegleringsfonden. Därtill kommer att det finns ett antal län som begärt och väl även fått tillstånd att sänka älgavgifterna. Vad säger oss detta?

Vore det inte mot denna bakgrund motiverat att ta upp ersättningsfrågan till övervägande? Vi har i våra motioner yrkat att de nuvarande reglerna skulle ändras så att sådan ersättning som avses i den aktuella bestämmelsen beviljas för hela den uppkomna skadan i de fall där den överstiger 100 kronor. Det finns med hänsyn till den utveckling som äger rum på området all anledning att närmare undersöka denna fråga. Jag är medveten om att det båtar föga att ställa något bifallsyrkande, eftersom ett enhälligt jordbruksutskott avstyrkt motionerna. Jag får nu nöja mig med att säga att vi skall återkomma ett annat år. Jag hoppas att jordbruksutskottet då något närmare kommer att gå in på frågan om älgskadefondernas utveckling.

Herr talman! Eftersom jag har fogat en blank reservation till utskottsutlåtandet känner jag mig skyldig att säga några ord, även om det i och för sig inte finns så stor anledning att orda särskilt mycket om ifrågavarande motioner. Min blanka reservation innebär inte på något sätt att jag vill gå längre än vad utskottet gjort i denna fråga — tvärtom. Det förhöll sig också så att två centerpartister reserverade sig i motsatt riktning mot utskottet, men den reservationen har av någon underlig anledning fallit bort — jag kan inte säga på vilka grunder. Nej, min blanka reservation har föranletts av att jag tycker att utskottet varit alltför välvilligt när det i utlåtandet — efter att ha framhållit att olika statliga utredningar har tillsatts för att lösa problem för hemarbetande eller för dessa och andra grupper gemensamt — tagit in följande passus: »Utskottet förutsätter att dessa utredningar beaktar de önskemål som framförts i motionerna I:302 och II: 414.» För det första sägs inte vilka utredningar som skall beakta vad som anförts i motionerna. För det andra finns det enligt min mening ingenting i motionerna som är beaktansvärt. Visserligen nöjer sig folkpartiet med ganska litet i detta sammanhang, eftersom sittande utredningar knappast förpliktigas till någonting genom skrivningen. Den kan dock ge intrycket att utskottet delar motionärernas uppfattning att en utredning bör ske — och detta trots att motionärerna själva understryker hur svårt det är att bedöma hemarbetets ekonomiska värde, eftersom det varierar tidsmässigt från familj till familj. Motionärerna påpekar också att en rad utredningar gjorts och att andra pågår, men ändå vill de ha en ny utredning. Vart syftar man egentligen? Skall vi betala varandra för hemarbetet? Skall vi ha statligt lön och vilka skall i så fall ha denna lön? Så oklara motioner som denna är knappast värda att beaktas. ändock får det väl konstateras att folkpartimotionen är relativt moderat i förhållande till det brokiga blad som centermotionärerna knåpat ihop. Motionen tycks ha tillkommit utan några större intellektuella övningar. Först och främst gör sig centermotionärerna skyldiga till könsdiskriminering. De förutsätter hela tiden att det är kvinnor som skall stanna hemma och sköta hushållsarbetet, vårda barn o.s.v. — de skriver hela tiden om »hon» och »henne». De skriver om en socialekonomisk lösning av den hemarbetandes situation och vill ha en värdering till stånd, men de tycks helt bortse från förvärvsarbetande makars hemarbetsinsatser liksom från ensamståendes — med eller utan barn — arbetsinsatser i dessa sammanhang. Är inte dessa insatser av något värde? Inget konkret anförs huruvida det är fråga om samtliga hemarbetande eller huruvida det gäller familjer med små barn. Man bortser också helt från att hemmavarande make gynnas av vårt nuvarande skattesystem med de dubbla ortsavdragen. Förslagsvis vill motionärerna ge alla hemarbetande ersättning motsvarande daghemskostnaderna. Men vad skall man ge alla förvärvsarbetande som inte kan komma i åtnjutande av daghemsplatser för barnen? Eller är detta ett sätt att angripa daghemsutbyggnaden bakvägen? Hur skall centern ha det med vårdbidragen, vilka som bekant för närvarande utreds av familjepolitiska kommitten? Därvidlag har ju centern väckt motioner som behandlades för någon vecka sedan. Skall vårdbidragen utgå ovanpå en hemarbetslön? Skall alla ha de 7000 kronor ni skriver om i motionen oavsett om de arbetar eller inte, bara de gör en hemarbetsinsats? Motionärerna vill ha en paketlösning. Men då tycker jag att motionärerna också borde kunna tala om vad det är de vill ha i paketet. Sanningen är att motionärerna inte själva vet detta. Då tycker jag inte att problemen skall förenklas till den grad att man skall kunna klara sig med fina ord om förutsättningslös utredning av möjligheterna till en socialekonomisk lösning av hemarbetarnas situation. Motionen har rönt det öde den förtjänar; den har avstyrkts.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
Herr talman! I föreliggande utlåtande har allmänna beredningsutskottet avstyrkt några motioner med utredningsyrkande angående de hemarbetande kvinnornas situation. I motionerna pekas på det förhållandet att trygghetsreformer som genomförts och som är avsedda för alla medborgare här i landet inte omfattar de hemarbetande kvinnorna. Detta gäller såväl sjukförsäkringen som ATP och övriga reformer som har med den sociala tryggheten att göra. De kvinnor som frivilligt väljer hemarbete ger också samhället sina tjänster. Deras arbete borde få en bättre värdering inom vår sociallagstiftning. Jag skall gärna erkänna att det kan vara svårt att ge sig på individuella värderingar, och det är därför som vi motionärer begärt en utredning om hur man skall kunna finna lämpliga vägar för att nå fram till en tillfredsställande lösning av detta problem.

Det räcker inte med de utredningar till vilka utskottet hänvisar. Dessa kan självfallet lämna värdefulla upplysningar och ligga till grund för ställningstaganden, men de måste samordnas och kompletteras på det sätt som motionärerna har begärt. Fru Hörnlund har tydligen läst denna motion på samma sätt som en viss potentat läser Bibeln. Detta förklarar förmodligen också hennes något underliga resonemang och argumentation från denna talarstol. Hon talar om könsdiskriminering. Fru Hörnlunds ställningstagande i denna fråga innebär just en könsdiskriminering, något som vi pekat på i vår motion. Hon säger att vi förutsätter att kvinnan skall stanna hemma. Nej, vi har inte förutsatt detta, men vi tror att det i detta land finns många kvinnor som önskar ett förvärvsarbete men som inte kan få det. Då vore det enligt vår mening rimligt om samhället också ser till att dessa kvinnor i sitt hemarbete når samma trygghet i det sociala välfärdslandet som andra förvärvsarbetande kvinnor har. När vi här har försökt att bana väg för ett bättre jämlikhetssamhälle, trodde vi verkligen att fru Hörnlund tillhörde dem som skulle vilja stödja en sådan åtgärd, men tydligt är att hon inte har något större eller varmare intresse för detta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 50 och II: 57.

Herr talman! Jag vill bara säga att vi i vårt motionspar inte begärt någon utredning, vilket fru Hörnlund påstod — om jag inte missuppfattade henne. Vi talar där i stället om att det på 1950-talet fanns en hel del utredningar som gjorde ekonomiska värderingar av det produktiva arbete som utfördes i hemmen. Dessa undersökningsresultat är numera inte giltiga. Vi var väl medvetna om att det sitter flera utredningar, i vilka just denna värdering av hemarbetet ingår som en del. Fru Hörnlund frågar till vad man skulle kunna använda deras värderingsresultat.

Vid föredragningen i utskottet fick vi alltså reda på att många utredningar höll på med detta problem som en deluppgift. Jag tog tillbaka mitt yrkande om bifall till motionerna, sedan jag fått in de rader i utlåtandet som fru Hörnlund läste upp. Jag tror att det har mycket stor betydelse för många människor att vi verkligen får hela detta begrepp utrett. Herr talman! Jag har inget yrkande, eftersom jag är fullständigt nöjd med vad utskottet har skrivit. Naturligtvis förutsätter vi dock, eftersom vi fick in denna mening, att våra önskemål i motionerna verkligen blir tillgodosedda genom de sittande utredningarna.

Herr talman! Fru Frenkel talar om att motionärerna inte har begärt någon utredning. Nåja, utredning eller inte; det står i alla fall på s. 2 i utlåtandet: »Ett ingående studium av detta är inte endast värdefullt utan nödvändigt. Det kan i första hand ske genom en samordning, komplettering och utökning av de undersökningar som redan gjorts.» Om det är fråga om en utredning eller inte kan man kanske diskutera, men fru Frenkel tycks också vara inne på detta litet lättvindiga tal om en paketlösning.

Herr talman! Fru Hörnlund behöver inte tala om för oss att hon inte har tagit våra motioner på allvar; det har vi redan förstått av hennes negativa inställning. Vad jag däremot inte förstår är hur en kvinnlig representant som fru Hörnlund kan vara så negativ när det gäller att skapa jämlikhet och valfrihet för grupper, som verkligen inte har fått någon sådan. Från vilken utgångspunkt man än ser denna fråga kommer man inte ifrån det faktum att de hemarbetande kvinnorna inte har den trygghet i vårt pensionsoch socialförsäkringssystem som alla andra grupper i vårt land har. Jag kan inte anse att det arbete som dessa kvinnor utför i hem och familj skall värderas sämre än de förvärvsarbetandes. Självfallet bör de ha samma möjlighet till social trygghet som andra genom de reformer som samhället har lagstiftat om. Det är viktigt att kvinnorna kan välja antingen hemarbete eller förvärvsarbete om det är möjligt för dem att få sådant. Men vilket de än väljer skall de inordnas i det system av sociala trygghetsreformer som vi har lagstiftat om.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora försöker slingra sig ifrån jämlikhetsfrågorna. Skall inte jämlikheten också gälla de förvärvsarbetande, hemmamännen och de ensamstående? I motionen efterfrågar ni en värdering av hemarbetsinsatserna, och i mitt första inlägg frågade jag om inte värderingen i så fall bör gälla alla kategorier. Ni har

Herr talman! Anledningen till att vi har begärt en utredning är att vi vill åstadkomma social trygghet och jämlikhet för kvinnor som nu saknar detta. Utredningen får fria händer att göra undersökningen med hänsyn till just de hemarbetande kvinnorna och vad vi pekat på i vår motion.

Herr talman! Ni har talat om de hemarbetande kvinnorna, och det är deras arbetsinsatser ni vill värdera. Då kvarstår väl det faktum att ni anser att de andra grupperna redan har det så bra att det inte behövs några utredningar för dem?
Herr talman! Fru Hörnlund har reserverat sig mot utskottets hemställan och därefter har hon yrkat bifall till densamma. Vidare har hon gjort sig skyldig till vissa värderingar av kammarkollegers sätt att motionera och av deras intellektuella övningar. Jag skall inte göra några värderingar av hennes agerande här. I utskottsutlåtandet har vi gjort en viss bedömning av de motioner som behandlas. Det är riktigt som sagts att ytterligare en reservation hade gjorts; den föll bort på grund av ett tekniskt missöde, och reservanterna har förlåtit detta. Därför behöver fru Hörnlund inte bekymra sig mer om det. Om det till ett utskottsutlåtande finns fogad en reservation vari sägs att utskottet har gått för långt och varit för välvilligt och en av motionärerna sedan anför, att utskottet inte tillräckligt långt har gått dem till mötes, drar jag därav slutsatsen att utskottets sätt att handlägga frågan är ganska hyggligt.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
Herr talman! Beträffande min reservation till utskottsutlåtandet har jag tidigare påpekat att den berodde på en rad i utlåtandet, där det talas om att sittande utredningar skall beakta vad som anförts i motionerna. Jag hävdade — och jag gör det fortfarande — att det inte fanns någonting att beakta i motionerna och därför avgav jag min reservation för att ha möjlighet att vara med om att avslå dessa motioner. Herr Larsson i Borrby har kanske inte riktigt förstått hur man förfar i sådana här fall. Vidare talar herr Larsson i Borrby om mitt agerande. Jag skulle till centerpartisterna vilja säga att herr Larsson i Borrby i varje fall inte har velat vara med om att yrka bifall till den centerpartistiska motionen. Han tillhörde ju inte de centerpartister som ville reservera sig i utskottet.
Herr talman! Bara några ord till fru Hörnlund. Hon har tillåtit sig att betrakta vår motion om hemmakvinnornas situation som ett jippo. Jag tycker nog att fru Hörnlund skulle vara litet försiktig i sina omdömen och uttalanden. Är det verkligen fru Hörnlunds uppfattning att det är ett jippo att försöka ernå social jämlikhet för de tusentals hemarbetande kvinnorna i vårt land? Jag protesterar mot ett sådant uttalande.

Herr talman! »Skall Sverige förbli monarki eller övergå till republik?» Så inleds förordet till boken »Kan kungadömet bevaras?», som utgivits sedan riksdagen för ett år sedan behandlade frågan om kvinnlig tronföljd. Författare till boken är två yngre statsvetare, Björn Tarras-Wahlberg och Kjell Treslow, som inom parentes sagt har all heder av detta inlägg i debatten. Skriften har sitt stora värde när kraven på republik framförts med en så betydande kraft från vänsterhåll och när grundlagberedningen erhållit uppdraget att överväga statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati. Det finns skäl att erinra om — som också författarna gör i boken — att utredningsarbetet i hög grad initierats av den socialdemokratiska republikmotionen år 1966. Således kommer vi att så småningom få en politisk strid i vårt land i denna fråga, och jag bedömer det som mycket troligt att republikvännerna då kommer att häpna över den överväldigande majoritet av det svenska folket som vill behålla monarkin. Emellertid skall kammaren som bekant inte i dag ta ställning i monarkifrågan. Vi inom vårt parti anser att införandet av kvinnlig tronföljd bör påskyndas för att trygga monarkin, och vår politiska vilja i detta avseende framgår av att motioner i denna fråga har väckts under en följd av år. I vår reservation nr 1 till konstitutionsutskottets utlåtande nr 10 framhåller vi att det inte är säkert att grundlagberedningen utan särskilt uppdrag tar upp detta spörsmål. Ett sådant entydigt uppdrag bör därför nu lämnas. Det finns i utskottsutlåtandet ytterligare en reservation, nämligen av centerpartisterna herr Harald Pettersson och herr Larsson i Luttra samt folkpartisterna herr Nelander och herr Ohlin. Grundtanken där är densamma som i reservation 1 men det hade självfallet varit tillfredsställande om de båda reservationerna hade kunnat bli en enda. Tråkigt nog fanns emellertid inte i detta fall tillräckligt av den liberala, progressiva framstegsvänligheten och viljan att klart och entydigt uppdra åt grundlagberedningen att utarbeta förslag. I reservation 2 hemställs nämligen att grundlagberedningen endast skall undersöka vilka grundlagsändringar som erfordras för att ett förslag skall kunna framläggas. Samtliga reservanter syftar emellertid som sagt i stort sett åt samma håll, och vårt ställningstagande skiljer sig ändå avsevärt från den socialdemokratiska, gammalmodiga ståndpunkten, som också utskottsmajoriteten intar i sitt uttalande, omfattande tre rader. Herr talman! Jag vill också framhålla för kammarledamöterna att vår reservation innebär ett slopande av könsstrecket i fråga om tronföljden. Vi syftar således till s.k. fullt kognatisk tronföljd, vilket innebär att äldsta barnet oavsett kön ärver kronan. I reservationen hemställer vi emellertid att den nuvarande successionen inte skall brytas. Herr talman! Det förhållandet att en kvinna är en kvinna skall ju inte utgöra ett hinder för att utöva statschefsämbetet. Man borde inte ens från denna talarstol behöva säga att en kvinna har precis samma förutsättningar härvidlag som en man. Likställigheten skall accepteras när det gäller såväl denna som andra poster i samhället. En kvinna bör ha möjlighet att bli regent i Sverige, liksom fallet är i sex av Europas nuvarande nio monarkier och som det också förr har varit i vårt land. Jag tar väl inte fel om jag påstår att socialdemokratiska riksdagskolleger kommer att protestera mot att monarken erhåller sitt ämbete genom arv. Men deklarera då i klartext för det svenska folket att ni vill införa republik! Ni bör väl vara på det klara med att den politiska medvetenheten och inte minst kunskaperna i denna spe ciella fråga kraftigt ökat under de senaste åren, vilket innebär ökad kännedom om även nackdelarna med republik. Jag vill för min del klart deklarera att syftet med motion 478, med reservation 1 och med mitt inlägg är att slå vakt om monarkin och för framtiden trygga dess ställning i vårt land. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! I år är det 50 år sedan kvinnorna fick rösträtt här i landet. Alla partier är i dag ense om att likställighet skall råda mellan könen också när det gäller exempelvis tillträde till ämbeten. Men när det är tal om landets högsta ämbete kan vi inte ens enas om att utreda frågan. Vad kan det bero på? Ibland misstänker man att det rör sig om vad vi brukar kalla den obotfärdiges förhinder. Det finns såvitt jag förstår ingen anledning att blanda in sådana ovidkommande synpunkter i denna fråga.

Utredningen gick dock inte in på frågan om kvinnlig tronföljd. Tre ledamöter av författningsutredningen menade emellertid i ett särskilt yttrande, att bibehållande av ett könsstreck vid tillsättande av statschefsposten icke kunde försvaras, varför kvinnlig tronföljd borde införas. Den meningen fullföljdes sedan i motioner och reservationer vid 1964 års riksdag. Frågan förblev dock olöst, och läget är alltjämt detsamma. Det framhölls 1967, att det inte heller är säkert att frågan tas upp av grundlagberedningen utan särskilt upp drag. Reservanterna under det nu föreliggande utskottsutlåtandet menar att beredningen bör få ett sådant uppdrag. Vi som står för reservation 2 är av den uppfattningen, att det bör ske i samband med <grundlagberedningens prövning av frågan om statschefens ställning i en modern demokrati.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
Herr talman! I anslutning till denna sista lilla tvist mellan reservanterna vill jag säga, att det viktigaste för mig är att det i detta fall inte får förekomma något könsstreck. Men det är klart att frågan har samband med om vi skall ha republik eller monarki och även om det som jag kommer att säga, herr talman, mest är avsett som en röstförklaring, vill jag helt kort skissera min inställning till republikfrågan.

Vad är det då som statschefen har att göra och kommer att få att göra? Jo, han skall ha representativt ceremoniella uppgifter, och i utövandet av sådana uppgifter ligger ju ingenting av vad man skulle kunna kalla politisk makt. Att han eventuellt sitter som ordförande i utrikesnämnden tillför honom inget personligt inflytande. Det finns naturligtvis viktigare uppgifter som åligger en statschef — framför allt vill jag här peka på vad som försiggår vid regeringsbildning. Där är det naturligtvis vår uppgift att se till att statschefen blir vad jag skulle vilja kalla en expeditionsinstans. Man måste kringgärda procedurfrågorna med regler som gör att statschefen inte personligen kan inverka på skeendet och då är det ju en fördel att den person som skall fullgöra dessa åligganden står utanför partipolitiken. Därmed är jag framme vid dagens kärnfråga. Är det någon som vågar stå upp och säga att en kvinna sköter dessa uppgifter sämre än en man? Det är faktiskt detta saken gäller. Republikanerna tycks vara så optimistiska att de tror att kungadömet hastigt kommer att avskaffas. Nej, så kommer med all sannolikhet inte att ske, vilket de båda föregående talarna också framhållit. För mig är problemet således helt enkelt en könsrollsfråga, där jag har min bestämda uppfattning. Genom utskottsutlåtandet har vi nu kommit i den originella situationen att de båda reservationerna avser en beställning till - grundlagberedningen, och även om ingen annan där skulle ta upp frågan kan jag försäkra att jag skall göra det. Det är nog absolut klart att problemet blir behandlat i grundlagberedningen, men jag kan ändå förstå reservanterna, ty det händer ju att man ibland vill ge ett ärende — särskilt av en sådan vikt som detta — en knuff framåt. Här föreligger alltså två reservationer. Den ena säger att vi skall ha fullt kognatisk tronföljd utan att rubba den nuvarande successionen. Den andra reservationen säger att vi skall ha fullt kognatisk tronföljd utan att rubba den nuvarande successionen i första led. Det är således fråga om en beställning till en sittande utredning med delvis olika syftning. Enligt min mening kan man inte gå med på något sådant; allra minst kan jag själv göra det eftersom jag råkar tillhöra grundlagberedningen. Det är från den utgångspunkten, herr talman, som jag här vill förklara att jag kommer att avstå från att delta i omröstningen.

Herr talman! I år har den motion som kräver kvinnlig tronföljd bara en undertecknare. Jag har faktiskt blivit ensam att motionsvägen framlägga detta krav, men tidigare har vi varit några flera. Jag vill dock betona att detta ingalunda innebär, att opinionen bakom kravet på kvinnlig tronföljd och vad detta för med sig på något sätt skulle vara mindre stark i år än tidigare. I debatten under de senaste åren har hävdats att framför allt de unga människorna skulle vara mindre benägna att bevara och bevaka monarkin och att de i stället skulle föredra en president. Man har då stött sig på en del undersökningar som gjorts i början av 1960-talet. Emellertid inträffade förra året något som dess bättre helt tycks kullkasta detta påstående. Det gjordes 1968 en Sifoundersökning, en s.k. ungdomsundersökning, varav framgick att inte mindre än 73 procent av ungdomarna ville ha kronprinsen som kung, 17 procent ville ha republik och 5 procent ville ha monarkin bevarad men önskade ha en annan person än kronprinsen. Man kan av dessa siffror uppenbarligen dra den slutsatsen att de debatter som vi har haft under 1960-talet om kvinnlig tronföljd, om republik eller monarki har stärkt opinionen för ett bevarande av monarkin. Monarkin har alltså vunnit terräng, inte minst bland ungdomen. Det har därför varit naturligt att denna fråga i år ånyo aktualiserats i en motion. Men det är också intressant att se att den socialdemokratiska majoriteten uppenbarligen inte velat förändra något av sin grundinställning till detta problem. Huvudtanken bakom såväl motionen som reservationerna är ju, att vi vill för framtiden säkerställa monarkin. Man kan då dra den slutsatsen, att eftersom den socialdemokratiska majoriteten går emot detta, har denna majoritet en annan grundläggande uppfattning, som alltså här kan avläsas i att den inte vill vidta åtgärder som säkerställer och bevarar monarkin. Jag skall inte gå närmare in på motiven för att monarkin enligt min mening skall säkerställas. Jag vill bara understryka att min uppfattning är den, att en monark som står över partierna har större förutsättningar att fungera objektivt i ett parlamentariskt system än en vald president. En monark är på ett alldeles speciellt sätt övervakad av opinionen. Han saknar politisk förankring och blir därigenom en garant både för demokratins och för parlamentarismens bestånd. Sedan vill jag säga några ord i korthet om den fullt kognatiska tronföljden. Den frågan har ju blåsts upp såsom en skillnad mellan reservationerna. I den första reservationen utgår man från fullt kognatisk tronföljd men vill inte rubba den nuvarande successionen. I den andra reservationen vill man inte rubba den nuvarande successionen i första led. Jag vill säga att det är glädjande att vi på reservanthåll har kommit så långt att den fullt kognatiska tronföljden har accepterats. Det har suttit långt inne. Jag vill dock hänvisa till att 1963 avgavs ett yttrande över den dåvarande författningsutredningens betänkande av Fredrika-Bremer-förbundet, som enligt mitt minne var den enda remissinstans som verkligen begärde en fullt kognatisk tronföljd i syfte att garantera könsjämlikhet. Det har alltså tagit fem år, innan man har kommit så långt, men det är en utveckling som vi alla hälsar med stor tillfredsställelse. Jag är särskilt tillfredsställd över att reservanterna nu inte endast består av som tidigare tre högermän och en folkpartist utan att moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern har samlats kring reservationerna.

Vi ligger alltså ett steg före i kravet på att konkretisera förslag som är avsedda att bevara monarkin, men vi hoppas att vi, om vi nu förlorar i voteringen, nästa år skall få fullt stöd av folkpartiet och centern.

Herr talman! Frågan om kvinnlig tronföljd har blivit något av en följetong. Vid en genomgång av de senaste årens motioner förefaller det som om t.o.m. motionärerna har börjat tröttna på sin upprepning.

Herr Holmberg framhöll att det av utskottsutlåtandet att döma förefaller som om socialdemokraterna inte har ändrat sin grundtanke i denna fråga. Nej, det har vi inte. Vi har samma uppfattning som tidigare, nämligen att spörsmålet skall ses i sitt större sammanhang som omfattar statschefens ställning och uppgifter, vilket ju grundlagberedningen har att behandla. Herr Wennerfors sade i sitt anförande att de borgerliga hade en annan uppfattning än socialdemokraterna. Men om kammarens ledamöter läser utskottsutlåtandet återfinner de bland dem som stöder utskottsmajoriteten även två folkpartister. Som herr Holmberg framhöll stod centerpartiet och folkpartiet 1964 bakom samma reservation som högern, men därefter har inte centerpartister förrän i år reserverat sig. I de tidigare debatterna i frågan har jag ibland attackerats av talesmän för reservationerna, och det har framhållits att jag som kvinnlig ledamot av utskottet borde ha beaktat kvinnans rättmätiga jämlikhetskrav. Jag har då, som jag fortfarande vill göra, alltid hävdat att frågan inte har med vare sig jämlikhet eller könsdebatt att göra. I år har man också givit mig rätt.

Det är ju br: att vi har fått klarhet på denna punkt Motionen förbryllar mig i alla fall nå got. Vad är man rädd för? Man vill ju inte ha prinsessan Christina till drottning — hur nu detta kan komma sig. Jag har den uppfattningen att hon är väl så skickad för den uppgiften. Men framställningen i reservationen låter ana en viss brådska, eftersom man där begär en ändring och kräver fullt kognatisk tronföljd för första gången. Man säger också att vi inte skall rubba på den nuvarande kronprinsens privilegier när det gäller tronen. Då undrar jag vad det är för bluff — om jag får använda det ordet — att nu begära förslag om fullt kognatisk tronföljd.

Om den saken hade varit aktuell här i landet nu, skulle det alltså ha betytt att prinses sorna — eller i detta fall prinsessan Christina, som är den enda kvarvarande — skulle ha ärvt kronan före prinsen, som är yngst. Men båda reservationerna säger klart ifrån att inte ens denna lilla gärd av rättvisa inom kungafamiljen kan man vara med om. I stället framhåller man att vi ju har en prins, och då skall kronan i första hand gå till honom. Först därefter kan man tänka sig den ändringen att även kvinnorna får komma med. Utom de ändrade formuleringarna i de moderatas motion och reservation är alltså nyheten för året att vi har fått två reservationer. Den moderata reservationen tycker jag nästan är skarpare än de tidigare högerreservationerna, om jag i det sagda får inlägga vad jag menar med moderat. Reservationen i dag säger nämligen klart ifrån vad det är man vill ha, nämligen en tryggad monarki, om kronprinsen inte skulle kunna upprätthålla traditionerna för årtionden framöver. Den andra reservationen syftar tydligen till detsamma som den första.

Jag finner detta mycket långsökt, om jag får säga min mening. Det är många som i likhet med mig beklagar att grundlagberedningen i det författningsförslag som riksdagen i år har tagit slutlig ställning till inte kunde lägga fram förslag rörande statschefens ställning och uppgifter i en modern parlamentarisk demokrati. Med den grundlighet som utmärker svenskt utredningsväsende — och därmed riktar jag inte någon kritik mot systemet — torde det stå klart att det tar sin tid innan det blir någon större förändring. Det är inte vare sig min eller någon annans avsikt att ändra på något under den nuvarande kungens regeringstid. Men när vi nu reformerar vår författning för att den skall harmoniera bättre med den praxis som utformats och kommit att gälla, så måste det också bli en anpassning när det gäller utövandet av den högsta befattningen. Monarki eller republik är inte den mest näraliggande frågan nu ens för en republikan. Först måste vi ha klart för oss vilka uppgifter och vilken ställning vår framtida statschef skall ha. När den frågan är löst får vi ta ställning till den för vårt land bästa styrelseformen. Och det kan hända, herr Wennerfors, att det då inte behöver bli någon uppslitande strid om styrelseformen. Då får vi också ta ställning till om den högsta posten i landet skall kunna ärvas. Jag är övertygad om att det då också kommer att visa sig att den posten skall kunna utövas av kvinna lika väl som man. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på båda reservationerna.
Herr talman! Fru Thunvall menade att denna fråga blivit något av en ledsam följetong. Hon använde visserligen inte ordet ledsam, men jag tyckte mig av uttryckssättet kunna utläsa att detta var hennes mening. Jag vill säga till fru Thunvall att detta för mig är en kär följetong. Det visar sig att vi varje år flyttar fram positionerna, och jag ser därför ganska optimistiskt på frågan. Jag vill nu bara replikera beträffande uppdraget till grundlagberedningen. Fru Thunvall säger att frågan där kommer att tas upp i ett större sammanhang. Såvitt jag kunnat utläsa av direktiven är detta inte riktigt, ty det heter där följande: »De rikspolitiska uppgifterna bör i enlighet härmed fördelas mellan folket, folkrepresentationen eller något dess organ samt regeringen. Statschefens ställning i en sådan modern parlamentarisk demokrati bör, såsom riksdagen nyligen beslutat — — —, tas upp till prövning vid en total författningsrevision.» Det står där inget alls om den kvinnliga tronföljden. Det är därför mycket angeläget att nu klart och entydigt ge grundlagberedningen uppdraget att ta upp denna fråga. Herr Wahlund lovar visserligen att frågan skall tas upp i grundlagberedningen. Man kan dock inom parentes fråga när detta avses ske — det vore intressant att veta. Herr Wahlund får väl också medge att det vore ett stöd för honom, om det funnes ett klart uppdrag från riksdagen till grundlagberedningen att ta upp spörsmålet.
Herr talman! Jag vill ta upp ett uttryck som fru Thunvall använde. Fru Thunvall sade att vad det nu gäller är att så småningom få till stånd en anpassning när det gäller utövandet av ämbetet i den högsta befattningen — och att vi först måste ta ställning till statschefens uppgifter. Det är denna formulering som är så intressant och som anger den avgörande skillnaden mellan den socialdemokratiska majoritetens uppfattning och den uppfattning vi har inom moderata samlingspartiet. Vi menar att man redan nu kan besluta att i fortsättningen ha en monarki med en kung eller en drottning. Dessutom är vi naturligtvis villiga att tillse att monarkens uppgifter och ställning i samhället regleras på ett modernt sätt.

Herr talman! Fru Thunvall går inte alls in på frågan om likställighet mellan könen i detta avseende. Hon säger bara att frågan skall ses i sitt sammanhang och alltså skall skjutas åt sidan för spörsmålet om det framtida statsskicket. Hennes uttalande får väl tolkas på detta sätt. Det är riktigt att centern, folkpartiet och högern år 1964 tillsammans stod bakom en reservation i samband med behandlingen av det förslag från författningsutredningen, som då hade framlagts. Det är nu ställningstagandena inom grundlagberedningen som föranleder oss att på nytt fästa uppmärksamheten på denna fråga. Jag delar den uppfattning som herr Wennerfors givit uttryck åt, att det under rätt lång tid framåt väl inte kommer att finnas något parti som vågar ta risken att gå ut i ett val och aktualisera kravet på republik. Men just detta förhållande gör det ju så angeläget att frågan om likställighet inom det nuvarande systemets ram verkligen förs fram. Herr Wahlund har försäkrat att han kommer att ta upp frågan i grundlagberedningen, men det är alldeles givet att frågan kan behandlas där med en helt annan styrka om riksdagen har begärt att så skall ske.
Herr talman! Det är klart att frågan aktualiseras med en helt annan styrka när riksdagen säger ifrån än när jag som enskild ledamot av grundlagberedningen säger ifrån. Jag begärde ordet därför att herr Wennerfors ställde en fråga till mig på denna punkt. Jag vill svara att detta spörsmål har så intimt samband med frågan om monarki eller republik att det inte kan kringgås i sammanhanget. Jag kommer att göra vad jag kan för att dessa frågor — huvudfrågan monarki eller republik och, vågar jag säga, de taljfrågan om kvinnlig tronföljd — snarast möjligt kommer upp till behandling. Högern säger att den under alla år fört fram denna fråga och att centerpartiet inte reserverat sig under de senaste åren. Jag har inte hunnit forska i saken, och jag vill inte bestrida påståendet när det framförs så kategoriskt. Orsaken kan emellertid vara att situationen exempelvis varit den som jag befinner mig i just nu, att man av andra skäl än de som direkt hänför sig till sakfrågan inte vill deltaga i ett beslut. Jag kan tala om att herr Boo i utskottet deklarerat precis samma inställning som jag, alltså att det inte bör göras beställningar hos eller ges direktiv till den sittande utredningen vilka skiljer sig åt, varefter herr Boo avstått från att reservera sig. Det kan också vara andra anledningar — jag har som sagt inte forskat i saken. Men ett vill jag slå fast, och det är att vi i centerpartiet inte på något sätt företer någon glidning i åsikterna. Vi har haft samma inställning under hela den tid som dessa frågor varit aktuella.

Herr talman! Herr Wennerfors sade att detta för honom är en kär följetong och att han tycker sig komma närmare frågans lösning. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Jag har emellertid min uppfattning klar i denna fråga lika väl som herr Wennerfors har sin. Herr Holmberg säger att det för de moderatas del är alldeles klart att Sverige skall vara en monarki även i fortsättningen och att det är därför som denna beställning skall göras. För mig är min uppfattning lika självklar, vilket också framgått av alla mina inlägg. Jag vill som sagt att frågan om ett lämpligare styrelseskick skall övervägas — ett styrelseskick där posten som statschef inte ärvs. Därför vill jag vänta och se vad utredningen kommer att föreslå beträffande statschefens ställning. Som herr Wahlund sagt hänger den fråga vi nu diskuterar oupplösligt samman med frågan om republik eller monarki. Frågan om kvinnlig tronföljd kommer alltså att aktualiseras vid behandlingen av frågan om statsskicket. Herr Larsson i Luttra var förvånad över att jag inte talade om likställighet i detta fall. Nej, det kan jag inte göra, eftersom det varken i motionen eller reservationerna talas om någon likställighet mellan könen. Man vill inte gå förbi kronprinsen, inte ens inom den kungliga familjen. Det är då inte fråga om någon jämlikhet eller likställighet. Vi får för allt i världen inte rubba på kronprinsens ställning, även om man har än så starka önskemål om kvinnlig jämlikhet.

Herr talman! Efter den debatt som förts här i dag förefaller det väl ganska uppenbart att frågan inte gäller om vi skall ha monarki eller republik. Vi har monarki här i landet, och det problem det gäller är om kvinnorna skall ges samma ställning som männen inom ramen för denna monarki. Det är ett ganska begränsat men ingalunda oviktigt problem. Den frågeställning som reservation 2 önskar belyst och som jag anslutit mig till innebär att man när den nuvarande tronföljaren tillträtt inför en ordning som ger kvinnor och män samma ställning. Det är här alltså fråga om förutsättningarna för borttagande av ett könsstreck. Visst bör som herr Wahlund uttryckte det en kvinna vara lika kapabel som en man att sköta de uppgifter som tillkommer statschefen. Det blir helt enkelt bara fråga om att dra slutsatserna av detta konstaterande. Då är det mycket svårt att förstå att det inte skulle vara naturligt att få problemet om kvinnans likställighet i en monarki belyst i grundlagberedningen. Jag tycker att detta är så naturligt att även den som till äventyrs skulle vara republikan skulle kunna gå med på att förorda detta. Någon bindning till någon viss ståndpunkt inträder inte därigenom, eftersom reservation 2 därvidlag är försiktigt formulerad. Nu har utskottsmajoriteten den uppfattningen, att en sådan utredning kommer i alla fall. Grundlagberedningen tar upp den i samband med frågan om statschefens ställning. Ja, det är möjligt. Herr Wahlund för sin del hoppas detta och lovar att göra vad han kan. Jag har stor respekt för herr Wahlunds inflytande i grundlagberedningen, men ensam bestämmande är han dock inte. Vi som företräder reservation 2 vill helt enkelt vara säkra på att grundlagberedningen tar upp denna fråga. Det är alltså en ganska blygsam och enligt min mening självklar önskan. även om herr Wahlund inte vill binda sig borde han, tycker jag, närmast komma till den slutsatsen att riksdagen bör ge uttryck för samma uppfattning som herr Wahlund själv ämnar uttrycka i grundlagberedningen. Jag tycker dock inte att vi skall blåsa upp denna sak. Utskottsmajoriteten har ingalunda uttalat sig eller demonstrerat några sympatier för republik. Den anser helt enkelt att frågan om kvinnlig tronföljd nog blir utredd i alla fall. Mot denna bakgrund förstår jag inte riktigt talarna från moderata samlingspartiet, som något artificiellt söker blåsa upp frågan som om det var tal om att nu säkerställa eller hota monarkin. Jag är ledsen, herr talman, men jag tycker att det verkar långsökt. Inte från något håll har det fällts yttranden som motiverar ett sådant omdöme i diskussionen om den rätt begränsade fråga som det gäller i dag. Beträffande att säkerställa monarkin — jag är personligen anhängare av monarki — tror jag att det sker på ett sätt allena: det är genom folkets vilja att ha kvar monarkin. Enligt min uppfattning kommer det att visa sig att det förhåller sig så. Men det är inte detta som är problemet i dag. Nu gäl ler det helt enkelt frågan om huruvida man med säkerhet skall kunna räkna med att grundlagberedningen belyser det begränsade men ingalunda oviktiga problemet att inom en monarkisk statsform kvinnorna skall ges samma ställning som männen. Att nu söka göra frågan till en strid mellan monarki och republik på en bakväg tror jag inte är klokt. Det gagnar inte heller det stora reformarbete som behöver utföras här i landet på många områden under kommande år att i onödan söka blåsa upp en sådan strid. Jag tror inte ens, herr talman, att det gagnar monarkin, om det är detta man syftar till på moderat håll. Bäst gagnar man den sak som man vill arbeta för — vare sig den ligger på den ena eller den andra sidan — om man begränsar denna fråga till att gälla vad den gäller. Herr talman! Efter de försäkringar som har givits i dag har mina förhoppningar stigit om att herr Wahlund skall få rätt och saken tas upp i grundlagberedningen. Jag tror därför att det kommer att visa sig att i varje fall reservationen 2 jämte motionen har gjort någon nytta genom att trygga att den belysning som vi önskar kommer till stånd. Säkrast uppnår man dock detta resultat om reservationen 2 vinner ett betydande stöd. Jag yrkar därför bifall till den.
Herr talman! Min inställning är praktiskt taget densamma som herr Ohlins. Det är bara på en liten punkt vi skiljer oss åt, och det är därför jag har begärt ordet. Jag menar att även om reservationen 2 är mycket mjukare hållen i sin formulering än reservationen 1 finns det i alla fall en beställning även i den. Man säger nämligen att man skall utreda möjligheten att införa »fullt kognatisk tronföljd i vårt land utan att rubba den nuvarande successionen i första led». Det är av den anledningen jag anser mig böra avstå vid omröstningen.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Ohlin om att denna motion blåser upp en debatt kring republik och monarki som egentligen inte alls är riktig från detta utgångsläge. Jag förstår inte brådskan med att lägga fram en sådan motion. Motionen och reservationerna är utformade så, att en ny tronföljdsordning skall gälla först sedan kronprinsen kommit till makten — eller blivit konung; han kanske inte får särskilt stor makt. Först därefter blir den nya ordningen sålunda aktuell, och det bör mänskligt att döma inte bli förrän om ca 50 år — i varje fall om kronprinsen brås på sina släktingar. Därför borde man kunna lugna sig tills grundlagberedningen lagt fram sitt förslag och därefter återkomma till frågan om kvinnorna eventuellt skall få komma med på den kungliga arenan.

Herr talman! Både fru Thunvall och herr Ohlin har beskyllt oss för att vi blåst upp en onödig strid; det skulle i debatten inte ha uttalats önskemål om att införa republik. Jag förstår inte riktigt vad herr Ohlin har hört i det sammanhanget. I varje fall har jag i debatten — inte minst i de debatter som vi tidigare har haft — observerat att man klart har uttalat sig för republik. Särskilt fru Thunvall har gjort detta, och jag skulle kunna tänka mig att hon kunde gå upp direkt efter mig i talarstolen och än en gång uttala sig för republik. Herr Ohlin var litet irriterad över uttrycket att säkerställa monarkin. Han sade att det enda rätta är att den säkerställs genom folkets vilja. Det var elegant uttryckt, men folkets vilja genomförs av dem som representerar folket i detta hus. även herr Ohlin borde därför kunna acceptera uttryckssättet.

Herr talman! Att i denna debatt, som gäller en begränsad fråga, ta upp problemet om att säkerställa monarkin vars avskaffande inte har den minsta aktualitet förefaller mig artificiellt. Jag tror inte att man gagnar någon sak genom att riva upp en strid på den bogen. Herr Wennerfors talade om att man säkerställer monarkin inte bara genom folkets vilja utan genom att dess representanter i riksdagen genomför denna vilja. Ja, just det! När tiden är inne och detta spörsmål kommer upp efter grundlagberedningens utredningar får vi tillfälle att göra det. Beträffande fru Thunvalls ståndpunkt skall jag bara säga rent allmänt, att nog tyckte jag att fru Thunvall ställde sig klart positiv till tanken på lika ställning för kvinnor och män när hon talade om en republikansk statsform. Däremot uttalade hon sig inte lika klart positivt till lika ställning för kvinnor och män i en monarkisk statsform. Min uppfattning är den, att vare sig vi har den ena eller den andra statsformen — och jag är som bekant anhängare av monarki — bör vi sikta till lika ställning för kvinnor och män.

Herr talman! Fru Thunvall anser att det inte är någon brådska. Hon nämnde att vi skulle kunna ha 50 år på oss för att lösa denna fråga. Om det vet man ju ingenting. Vidare är det väl angeläget att frågan finns utredd, då riksdagen vid nästa tillfälle skall ta ställning till vad grundlagberedningen kommit fram till. Därför anser vi att frågan bör tas upp i grundlagberedningen.

Herr talman! Fru Thunvall sade, att vi skulle lugna oss tills grundlagbered 4å Nr 10 Kvinnlig tronföljd ningen framlagt sitt betänkande och och därefter fick vi se hur det hela skulle ske. Det låter litet konservativt i den allmänna inställningen och ur den synpunkten skulle jag naturligtvis kunna: biträda den saken. I själva verket är problemet emellertid inte så enkelt. Det har nämligen förekommit uttalanden och ageranden av sådant slag under de senate åren för en ändring av vårt statsskick, för ett genomförande av en republik, att vi inte kan blunda för det här i riksdagen eller bara lugna OSS. Jag delar alltså inte herr Ohlins uppfattning att denna debatt gäller bara en begränsad fråga och att avskaffandet av monarkin inte har den minsta aktualitet. För herr Ohlin och för mig har den absolut ingen aktualitet, ty vi kommer självfallet att motarbeta varje sådant försök. Men det står i det socialdemokratiska programmet, och det har gjorts uttalanden under de senaste årens debatt, som klart visar att socialdemokraterna inte tänker överge den grundläggande tanken på genomförande av republik. Här får man inte räkna med ett, två, fem eller tio år, utan med 50 eller 100 år om det skall vara någon mening med det. Jag tillhör inte, herr Ohlin, dem som vill underskatta unga framstående och framåtsträvande riksdagsmäns uppfattningar i den här frågan. Vi vet ju att det i herr Ohlins eget parti har förekommit demonstrationer just i syfte att stödja tanken på en republik.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Holmberg säger att moderata samlingspartiet i sin reservation begär att få utarbetade förslag redan nu för att säkerställa monarkin. Där är han naturligtvis i sin fulla rätt. Men han har även i en tidning i går uttalat att det inte är fråga om en kvinnoeller könsfråga utan om att trygga monarkin. Herr Ohlin säger, att han trodde att jag var för full kvinnlig likställighet även inom ett monarkistiskt styrelseskick.

Det är faktiskt inte fråga om kvinnlig likställighet och jämlikhet såvitt jag förstår.

Herr talman! Får jag först slå fast, att de som har ställt sig bakom majoritetens utlåtande inte därmed har uttalat sig för republik. Deras yttrande gäller en mer begränsad fråga. Jag har talat med en av de liberala personer som tillhör majoriteten i utskottet, och han var angelägen om att det skulle framhållas, att det inte är den saken frågan gäller. Sedan får jag kanske tillägga att — såsom folkpartiets ordförande framhöll redan i remissdebatten — den dominerande uppfattningen i folkpartiet och dess riksdagsgrupp utan tvivel är att frågan om monarkins avskaffande här i landet saknar all aktualitet.

Jag tycker det är anmärkningsvärt om vi inte skulle kunna få ett rätt allmänt godkännande av denna princip från dem som ivrar för kvinnans likställdhet — detta oberoende av statsskicket i övrigt. Herr Johansson i Trollhättan menar att reservanterna vill ge andra direktiv till grundlagberedningen än de existerande. Men för det första är det mycket vanligt att direktiv kompletteras och även förtydligas, och för det andra — herr Johansson — är det närmast en smula oroande när Ni säger att reservation 2 skulle innebära andra direktiv än de nuvarande. Detta rimmar ju inte med talet om att inga nya direktiv behövs eftersom man tar upp den här frågan i alla fall. Om man nu i alla fall tar upp den kan väl inte de, som vill vara säkra på detta, därigenom anses komma med andra direktiv. De kommer med förtydligande direktiv, ingenting annat. Herr Johansson uttalade också att han uppfattar mina yttranden på det eller det sättet. Till detta vill jag säga att herr Johansson har rätt om han uppfattar dem som ett krav på likställdhet för män och kvinnor, oberoende av vilket statsskick vi har.

Herr talman! Allt fler tycks ha svårt att hålla reda på namn. Nu senast var det herr Jonsson i Väners... — nej, herr Johansson i Trollhättan är visst namnet. Jag tycker det är litet underligt att inte herr Johansson i Trollhättan skulle kunna använda det partinamn vi antagit. Detta är en liten förhoppning som jag framställde till herr Jonsson, nej, Johansson i Trollhättan. Allt fler och fler — också herr Johansson — säger att herr Wahlund utgör en garanti för att frågan om kvinnlig tronföljd tas upp i grundlagberedningen. Herr Wahlund själv uttalade sig mera försynt genom att säga att han bara är en enda ledamot och att det därför var tveksamt om han skulle lyckas men han skulle göra allt vad han kan. Antag nu att herr Wahlund blir opasslig och inte kan närvara vid grundlagberedningens sammanträden eller att exempelvis någon partiledare plötsligt vill delta i beredningens sammanträden! Då kan inte herr Wahlund vara med. Därför menar jag att herr Wahlund skall vara väldigt tacksam över att det finns en reservation 1 här, som innebär en klar beställning. Därför vill jag be herr Wahlund att ta sin ståndpunkt under omprövning och att rösta för reservation 1.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan tog upp en som jag tycker avgörande fråga, vilken herr Ohlin också hakade på, nämligen den om grundlagberedningens direktiv. Det är alldeles riktigt att vi syftar till att komplettera dessa direktiv. Men det finns anledning att erinra om att just denna punkt, som gällde statschefens ställning och de utredningar som sammanhängde med denna, var den punkt som vi 1965 inte var beredda att acceptera. Vi menade, att den öppnade möjligheter för grundlagberedningen att avgöra, huruvida man skulle stanna för ett avskaffande av monarkin och införa republik eller om man skulle bevara monarkin. Det är alldeles riktigt att jag har en benägenhet att blanda ihop monarki och demokrati. Men det kan ju inte heller bestridas, att detta är två begrepp som har kompletterat varandra i den svenska demokratin. Jag vill alltså stryka under att syftet med detta är en komplettering av direktiven och att det bästa hade varit, om grundlagberedningen över huvud taget inte hade behövt bli ställd inför kravet att ta ställning till frågan om republik eller monarki utan redan från början fått stanna för bevarandet av monarkin.